Pia Nilsson har frågat mig om jag delar Konjunkturinstitutets bedömning, att jobbskatteavdragen inte har inneburit förändrad jämviktsarbetslöshet. Hon har vidare frågat mig vad jag avser att göra för att minska långtidsarbetslösheten. Låt mig inleda med frågan om jobbskatteavdraget. Nivån på jämviktsarbetslösheten bestäms framför allt av de institutioner och regelverk som omgärdar arbetsmarknaden. För att minska jämviktsarbetslösheten är det centralt att skatte och socialförsäkringssystemet ger tydliga drivkrafter att arbeta. Jobbskatteavdraget är därför en central del i regeringens politik för att minska jämviktsarbetslösheten och öka den varaktiga sysselsättningen. Regeringen bedömer att jobbskatteavdragets fyra första steg på sikt leder till att den varaktiga sysselsättningen ökar med ca 100 000 personer och att arbetslösheten minskar med 0,6 procentenheter. Konjunkturinstitutet gör likvärdiga bedömningar av effekterna på sysselsättningen och jämviktsarbetslösheten av jobbskatteavdragen. För att minska långtidsarbetslösheten har regeringen tidigare satsat betydande resurser på att förbättra aktivitetsnivån och kvaliteten i jobb och utvecklingsgarantin. Detta har bland annat resulterat i fler arbetsplatsförlagda aktiviteter som ökar möjligheterna för deltagarna att lämna garantin för ett jobb. I budgetpropositionen för 2014 föreslås åtgärder för drygt 24 miljarder kronor för att stödja tillväxt och varaktigt öka sysselsättningen. Bland annat tillförs arbetsmarknadspolitiken ytterligare drygt 2 miljarder kronor de kommande fyra åren för att bekämpa långtidsarbetslösheten. Förslagen innebär bland annat att regeringen permanentar möjligheterna till programinsatser i sysselsättningsfasen. Dessutom permanentas det förstärkta anställningsstödet för personer i sysselsättningsfasen samtidigt som förstärkta och särskilda anställningsstödets maximala längd förlängs med ett år. Regeringen satsar dessutom på 1 000 nya utvecklingsanställningar inom Samhall för personer i sysselsättningsfasen med nedsatt arbetsförmåga. Satsningarna bedöms sammantaget medföra att det blir mer attraktivt för arbetsgivarna att anställa så att fler långtidsarbetslösa kan erbjudas en anställning och därmed lämna jobb och utvecklingsgarantin.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka Elisabeth Svantesson för svaret. Varje morgon i mer än två års tid har över 70 000 vuxna i vårt land vaknat upp till ännu en dag av arbetslöshet. 6 000 av dem finns i mitt hemlän, Västmanland. I min hemkommun Sala har de långtidsarbetslösa blivit tre gånger fler under de senaste åren. Varje morgon i mer än sex månader har över 30 000 unga vuxna vaknat upp till ännu en dag av arbetslöshet - 2 600 bara i Västmanland. I min hemkommun Sala har antalet unga långtidsarbetslösa nära nog fördubblats. För varje ny morgon blir det alltmer uppenbart att regeringens jobbpolitik har misslyckats. Nya idéer lyser med sin frånvaro. I stället klamrar sig arbetsmarknadsministern krampaktigt fast vid jobbskatteavdragets första fyra steg som den förlösande åtgärden för att skapa hundratusentals jobb. Ett femte avdrag är nu på väg, och om Moderaterna får bestämma blir det säkert sex, sju och kanske ännu fler. Men hur många jobb har jobbskatteavdragen, som kostat närmare 100 miljarder, egentligen skapat? Det statliga institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU, har gjort ett försök att utvärdera de två första jobbskatteavdragens effekter på sysselsättningen. Deras slutsats är att det är mycket svårt att utvärdera några sysselsättningseffekter och att de jobb som skapats inte på ett trovärdigt sätt kan tolkas som effekter av jobbskatteavdraget. Något vetenskapligt stöd för att jobbskatteavdraget har skapat alla de hundratusentals jobb som regeringen påstår finns alltså inte. Däremot finns det ekonomer som menar att det är mer effektivt för jobben och ekonomin att i stället investera i utbildning av både arbetslösa och yrkesverksamma. Jag tror inte att regeringens ambition har varit fel, men verkligheten visar att era åtgärder inte fungerar. Varför stiger arbetslösheten för varje dag som går trots de genomförda jobbskatteavdragen? Varför blir antalet långtidsarbetslösa fler trots de fyra införda jobbskatteavdragen? De närmare 100 miljarder som regeringen satsat på jobbskatteavdrag har inte haft förväntad effekt. Tanken för mig osökt till sagan om kejsarens nya kläder - alla ser att det inte har gett några jobb, men ingen vågar säga det, åtminstone inte i Rosenbad. Herr talman! Samtidigt som 70 000 stått utan jobb i mer än två år söker företag med ljus och lykta efter personer att anställa. En vakans på ca 80 000 jobb kan fyllas, enligt riksdagens utredningstjänst. Det är alltifrån lastbilsmekaniker och kockar till ingenjörer och förskollärare. Detta lyfts också fram i Konjunkturinstitutets rapport: Matchningen måste bli bättre. Men, vad gör arbetsmarknadsministern och regeringen? Jo, de skär ned på yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningar. De skär ned på komvuxplatser och högskoleplatser. Ni låser in människor i meningslösa massåtgärder som fas 3, och sedan kräver ni att arbetslösa ska söka jobb, men ni ger inte de verktyg som krävs för att kunna ta de jobb som faktiskt finns. Varför, Elisabeth Svantesson, ger inte regeringen arbetslösa de verktyg som krävs för att få chansen till ett riktigt jobb? Om det finns företag som vill anställa men inte hittar rätt utbildad arbetskraft måste ju en smartare utbildningspolitik ligga i allas intresse, även regeringens. Varför satsar inte regeringen på fler utbildningsinsatser?

Herr talman! Jag hade inte tänkt gå upp i debatten, men Pia Nilssons svartmålning av Sverige, svensk arbetsmarknad och Alliansens arbetsmarknadspolitik fick mig att gå upp. Sedan 2006 har Alliansen bedrivit en politik för att stärka arbetslinjen. En viktig del har varit jobbskatteavdraget, som gör det lönsamt att arbeta. Det har även lett till att fler i vårt fantastiska land deltar i arbetskraften. Det råder konsensus kring att jobbskatteavdraget har gett fler jobb, alltifrån 70 000 till 120 000 årsarbeten. Det kanske är därför Socialdemokraterna i denna kammare i Sveriges riksdag har accepterat de fyra första jobbskatteavdragen. Sverige är ett av de länder som har haft en positiv sysselsättningsutveckling trots den ekonomiska krisen. När det gäller långtidsarbetslösheten är den bland de lägsta i Europa. De arbetsmarknadspolitiska resurserna, herr talman, har i större utsträckning riktats till dem som har störst behov. Regeringen har i flera reformer just bemött arbetslösheten och långtidsarbetslösheten, för att den inte ska bita sig fast. Arbetsförmedlingen har till exempel ett nytt arbetssätt. Det finns handlingsplaner för arbetssökande. Matchningen har blivit mycket effektivare. Det handlar om att sänka trösklar och ge subventioner för att få människor att anställa personer. Kvaliteten i jobb och utvecklingsgarantin har också förstärkts vid flera tillfällen. Som sagt: Det handlar om att rusta, det handlar om att matcha och det handlar om att göra det attraktivt för arbetsgivare att anställa. Det finns andra reformer, som Pia Nilsson var inne på. Näringspolitiska reformer, utbildningsreformer och skattereformer är viktiga. Till alla som vaknar upp i morgon i detta vackra land, Sverige, vill jag säga att det finns en tydlig skiljelinje i svensk politik. Det är fel väg att vandra, som Socialdemokraterna och Pia Nilsson föreslår, att göra det dyrare att anställa unga, att göra det svårare att anställa och att göra det dyrare för våra företag att bedriva sin verksamhet, från kilometerskatt till att anställa unga.

Herr talman! Man kan diskutera arbetslöshetssiffror väldigt mycket, hur höga de egentligen är, vem som räknas som arbetslös och så vidare. Det finns ett annat ganska bra mått som heter sysselsättningsgrad. Socialdemokraterna var lite sura på oss i Moderaterna förut när vi pratade om att 200 000 jobb hade kommit till. Ni sade så här: Men befolkningen har ökat, och ni måste titta på sysselsättningsgraden! Okej. När vi nu har tittat på sysselsättningsgraden vet vi att den är högre än vad den var när ni styrde. Mitt under brinnande högkonjunktur var det alltså en större andel av den svenska befolkningen som inte var i sysselsättning. Hur är det möjligt? Samtidigt är arbetslösheten högre i procent nu. Det har du rätt i. Hur kommer det sig? Jo, det är jättelätt! Jag kan göra precis som ni har gjort och halvera långtidsarbetslösheten genom att använda det recept som Socialdemokraterna alltid har haft, nämligen att förtidspensionera ut varenda en. Det var det socialdemokratiska receptet. Vad vi gjorde var medvetet, nämligen att öka antalet människor som är i arbetskraften genom att se till att människor överfördes från förtidspension och från sjukförsäkring in i arbetskraften och arbetsförberedande åtgärder. Ja, det leder kortsiktigt till att procenten arbetslösa ökar. Men det leder samtidigt till att fler hamnar i arbete. Vilket Sverige vill vi ha? Är det ett Sverige där färre räknas som arbetslösa, eller är det ett Sverige där fler faktiskt arbetar? Det är det man måste fråga sig: Vad vill Socialdemokraterna? Vilken väg leder framåt? Socialdemokraternas lösning är vissa diffusa små spridningar av pengar hit eller dit på vissa skolsystem. Men i grund och botten handlar det om att göra det dyrare att anställa, göra det dyrare att ha företag och göra det svårare att anställa och samtidigt se till att höja skatterna på produktion. Ja, det är Socialdemokraternas framgångsrecept för att få en jobbpolitik. Men vi har provat det där! Du refererar till IFAU. Du borde läsa alla deras rapporter, för de är fantastiska. IFAU gick igenom Socialdemokraternas Amspolitik och kom fram till att de utbildningsinsatser som de pumpade in i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet gav minst effekt för pengarna i modern svensk historia när det gällde att få människor i arbete. Ni brände pengar. Jobbskatteavdraget har en annan effekt, som inte bara handlar om att sänka arbetslösheten, och det är en rättviseeffekt. Vi vill inte tillbaka till det Sverige som ni hade då en arbetslös advokat tjänade mer än min mamma i hemtjänsten som slet varje dag. Vi vill inte tillbaka till det Sverige. Det är en rättvisefråga. Det är därför jobbskatteavdraget är bra: Det leder till fler arbeten, det leder till fler jobb och det leder till större rättvisa för människor som gör rätt för sig.

Herr talman! Med den argumentation som Jenny Petersson och Hanif Bali har funderar jag hur de ser på att ungdomar fyller år. De fyller år varje år. Rätt vad det är passerar man en åldersgräns, och helt plötsligt händer det någonting med arbetsgivaravgiften. Då måste ni ju vara emot den. Ni måste också vara emot alla löneökningar, för då blir det ju lite dyrare att anställa när människor fyller år. Om man konstaterar att sänkt arbetsgivaravgift ger stora bidrag till företag som redan har ungdomar anställda men att det ändå inte anställs fler borde man fundera på det - och om regeringens egna experter säger att det inte är en bra politik eftersom den inte leder till det ni vill åstadkomma. Det kostar väldigt mycket, och man skulle kunna åstadkomma någonting annat. Jag tycker att man ska vara varsam när man diskuterar olika typer av åtgärder, och man ska titta på vilken effekt de har fått. Det fanns någonting som hette beredskapsjobb, som den här regeringen kallar nystartsjobb i stället. Om du anser att Amsjobb var dåliga måste du också säga att delar av regeringens politik är bra. Min fråga till Hanif Bali är om han tycker att fas 3 är en väldigt bra insats. Där får arbetsgivare betalt för att människor kokar kaffe och sitter och fikar med varandra. En del har bra verksamhet, och en del har dålig verksamhet. De som har tjänat på det här är naturligtvis de som har startat företag och får pengar direkt från staten för att ta emot personer - de får 5 500 kronor för varje enskild. Det är naturligtvis en lysande affärsidé. De startar nu också möjligheten att vara etableringslotsar. De ger personer som är arbetslösa och som är nyanlända till Sverige en mobiltelefon för att de ska vara etableringslotsar. Sedan har vi hela kvotsystemet, som inte gick så bra. En hel del av den här kritiken har ni tagit emot. Jag tycker att Hanif Bali och Jenny Petersson borde fundera på om allting är så bra om vi har 400 000 arbetslösa. Den som var tydlig om avsikten med jobbskatteavdraget var Cristina Husmark Pehrsson. Man skulle finansiera det genom sänkt ersättning för dem som var sjuka. Ni införde jobbskatteavdraget, och det skulle finansieras genom att ni sänkte ersättningen för de sjuka. Sedan tycker jag att det är viktigt att veta vad Hanif Bali tycker. Nu ska han uttala sig, tycker jag, herr talman, om han tycker att det är bra med generell välfärd och viktigt att man har inkomstförsäkringar. Om man inte tror på inkomstförsäkringar ska man hålla med Hanif Bali. Men om man tror att en inkomstförsäkring ska vara det den är, det vill säga att den ska försäkra inkomst vid arbetslöshet eller sjukdom, ska man också vara tydlig med att det är det som gäller. Det betyder att den som tjänar mycket naturligtvis får mer än den som tjänar lite, procentuellt sett. På samma sätt får den som tjänar mycket en större skattesänkning, alltså mer pengar i plånboken, än den som tjänar lite. Det här förstår Hanif Bali, tror jag, så det vore bra om han kunde förtydliga hur han ser på generella socialförsäkringar och inkomstförsäkringar.

Herr talman! Hanif Bali frågade vilket Sverige vi vill ha. Sverige är i dag näst Israel ledande på fattigdomstillväxt. Det Sverige vill jag inte ha. Hanif Bali och hans parti och majoriteten i riksdagen tror alltså att sysselsättningen ökar om man tar från de fattiga och ger till de rika. Det Sverige vill jag inte ha. Jag vill inte ha ett Sverige eller en regering som tror att sänkt skatt ger fler jobb och att det är drivkraften för att människor ska arbeta. Jag vill inte ha en regering eller ett Sverige som tror att sänkta ersättningar i trygghetssystemen, såsom a-kassa och sjukförsäkringar, ger fler jobb. Jag vill inte ha ett Sverige eller en regering som tror att sänkt skatt för vissa grupper ger fler jobb. Det är naturligtvis inte så. Jag vet att de som kan arbeta vill arbeta. Samhällets ansvar är att ge förutsättningar för att människor ska kunna arbeta. Vi ska göra dem som jobbar trygga i att de varje dag de går till jobbet också ska få en bra ersättning för det arbete de utför. Men också den dag man blir sjuk, den dag man skadar sig på jobbet, ska man känna sig trygg i att man ändå kommer att klara sig. Jag ska inte behöva sälja hus och hem och flytta just därför att jag blev skadad på jobbet. Det Sverige vill jag inte ha. Jag vill ha ett annat Sverige, där människor som jobbar kan vara trygga. De ska klara sig även om företaget de jobbar på går i konkurs, i alla fall under en övergångsperiod till den dag de hittar ett annat jobb. Jag ska inte tvingas från hus och hem för att arbetslöshetsersättningen är så låg. Trygga människor vågar. Det är så vi kan utveckla Sverige - med bra trygghetssystem som gör människor på arbetsmarknaden trygga. De ska våga byta jobb, ta utbildningen som gör att de kan utveckla sitt företag eller ta ett annat jobb, gå vidare och komma framåt. Det Sverige vi har just nu, som jag inte vill ha, låser in människor. Det gör människor fattiga, och Sverige är i dag ledande i fattigdomstillväxt. Sverige är ledande i fattigdomstillväxt! Det Sverige vill jag inte ha. Jag vill ha ett annat Sverige, med trygga människor som vågar och ett samhälle som tar ansvar för ett trygghetssystem som fungerar.
Herr talman! Tack för interpellationen, Pia Nilsson! Jag går tillbaka till det som också Teres Lindberg var inne på, nämligen sysselsättningen. Jag vill säga någonting om sysselsättningen, jobbskatteavdragens effekt på den och min syn på arbetslösheten. De fem sex första åren på 2000-talet eller de sex första, från 2000 till slutet av 2005, stod sysselsättningen helt still i Sverige. Den växte inte. Jobben växte inte till. Trots att många av de åren var ganska goda ekonomiskt växte jobben inte till. Vad var det då som inte fungerade? Det var många saker. Bland annat lönade det sig alldeles för dåligt att arbeta. Vi visste att arbetsmarknadens funktionssätt helt enkelt var för dåligt. Då finns det inte en mirakelkur för att öka sysselsättningen. Det är många saker man måste göra för att sysselsättningen ska öka. Man måste bland annat sänka skatten om man är ett land där man beskattar låg och medelinkomsttagare väldigt högt, som vi har gjort. Det är inte så att regeringen säger att det här ger hundratusentals jobb, som Pia Nilsson sade. Men vi beräknar att just jobbskatteavdragens fyra första steg ökar sysselsättningen med någonstans runt 100 000 personer och att arbetslösheten minskar. Det är ingenting som regeringen har kommit på, utan Konjunkturinstitutet gör likvärdiga bedömningar. Men det är en del av politiken att helt enkelt göra det mer lönsamt att arbeta. I budgetpropositionen för 2014 satsar Alliansen ungefär 20 miljarder på åtgärder för tillväxt och jobb för att motverka att arbetslösheten biter sig fast. Det handlar om åtgärder som ökar sysselsättning, utbildning och företagens konkurrenskraft. Det är satsningar på bredare vägar in på arbetsmarknaden och olika anställningsstöd till Samhall. Men grunden är hela tiden att jobben måste fortsätta växa till i ekonomin och naturligtvis komma fler till del. Det är min utgångspunkt som arbetsmarknadsminister. Jag vill också döda ett par myter som jag har hört i debatten. Ett exempel är att arbetsmarknadsutbildningarna är otroligt mycket färre i dag än 2005-2006. Så är inte fallet. De är på ganska exakt samma nivå som 2005 och strax under 2006 års nivå. Det är också viktigt att veta. Jag vill döda en annan myt. Jag vet inte vilken statistik Socialdemokraterna envisas med att använda när de säger att långtidsarbetslösheten har tredubblats. Vi brukar i den här kammaren använda SCB:s AKU när vi diskuterar arbetslöshet. Där räknas arbetslöshet som är längre än 27 veckor som långtidsarbetslöshet. Låt mig säga någonting, herr talman, om denna. Vi kan titta på år 2006, kvartal tre. Det var det kvartal då Alliansen fick regeringsmakten i Sverige. Då uppgick antalet långtidsarbetslösa till 76 600 personer. Samma kvartal år 2013 uppgick antalet långtidsarbetslösa till 117 400 personer. Det är ju betydligt fler än 2006 - 53 procent fler om vi ska vara korrekta. Det blir jag aldrig nöjd med. Jag kommer aldrig att vara nöjd med att långtidsarbetslösheten växer. Men den är bland de lägsta i Europa. Varför är det så att den har vuxit men ändå är lägre än på många andra ställen? Den har vuxit av flera anledningar. En är självklart att vi har haft en kris - en kris som Socialdemokraterna inte vill prata om. Jag försvarar inte långtidsarbetslösheten genom att skylla på krisen, men den är en del av förklaringen. En tuff skuld och finanskris slår mot svensk industri och svensk arbetsmarknad. En annan orsak till att arbetslösheten har vuxit är att det nu finns människor i arbetskraften som inte var där tidigare. Människor som inte räknades i Socialdemokraternas Sverige finns i arbetskraften. De är närmare arbetsmarknaden, men många av dem är fortfarande arbetslösa. Jag kommer aldrig att ge upp arbetet för dessa personer. De ska rustas och matchas för att komma in på svensk arbetsmarknad. Men låt oss en gång för alla döda myten att det är tre gånger högre långtidsarbetslöshet i dag.
Herr talman! Ja, Elisabeth Svantesson, Sveriges arbetsmarknadsminister, man kan alltid fundera över statistik och siffror. Den siffra jag nämnde, 70 000, är de som har varit arbetslösa i mer än två år. Den siffra du nämner är de som har varit arbetslösa i mer än 27 veckor. Men de som har varit arbetslösa i över två år är 70 000 personer av kött av blod som vaknar upp varje morgon utan att ha ett jobb att gå till. Det är ju helt oacceptabelt. Det har varit kris, absolut - jag delar verkligen den bild som arbetsmarknadsministern försöker förmedla. Men den krisen har ju inte varit bara i Sverige, utan den krisen är världsomfattande. Men det är många länder som har klarat sysselsättningen betydligt bättre än vad Sverige har gjort; det är inte tu tal om den saken. Till de länderna hör förvisso inte Spanien, Grekland eller Irland men väl de länder som vi konkurrerar med, till exempel Tyskland, Österrike och Danmark. Vi kan fundera över vem som har rätt och fel när det gäller statistik och siffror, men det är relativt ointressant så länge regeringen inte levererar och så länge åtgärder inte vidtas för att dessa 70 000 personer ändå ska kunna få någon form av sysselsättning. Vilka verktyg har Elisabeth Svantesson i sin låda? Jag har inte hört om något mer än jobbskatteavdragen. Det är märkligt att det inte har haft någon som helst effekt på långtidsarbetslösheten. Det är snarare tvärtom. Här försöker borgerligheten tala om att drivkraften till att ta jobb måste öka. Då skulle man ju kunna tänka sig att drivkraften bland de långtidsarbetslösa skulle omfattas av det, men det har inte märkts. Alltså är det något annat som är fel. Det kan mycket väl vara så att merparten av de långtidsarbetslösa saknar kunskap och kompetens för att ta de jobb som finns i dag - det handlar om 80 000 jobb enligt riksdagens utredningstjänst. Det kan också vara så att man behöver utbilda sig för att kunna ta kommande jobb, framtidens jobb, så att man kan producera nya produkter och nya tjänster. Tycker Elisabeth Svantesson att matchningen är tillfredsställande i Sverige i dag? Fungerar den som det är tänkt? Jag tycker inte i det. Vart femte rekryteringsförsök i näringslivet misslyckas just på grund av att man saknar kompetens. Detta är helt oacceptabelt! Det finns 80 000 lågt hängande frukter, om man nu får uttrycka sig så målande, som man skulle kunna plocka relativt snabbt om bättre och mer anpassade insatser sattes in. Men det finns ju inte tillstymmelse till det i det svar jag har fått eller i de åtgärder som regeringen har vidtagit så här långt. Det enda man talar om är jobbskatteavdraget, punkt, förutom det glädjande i svaret om 1 000 nya platser inom Samhall. Det välkomnar jag och tycker är bra, men vad finns det i övrigt för de 70 000 svenskar som inte har något att göra? Vad finns det för de 6 000 i mitt län som är långtidsarbetslösa och som har varit det i över två år? Det är helt oacceptabelt. Hur många fler jobb kan vi räkna med att de långtidsarbetslösa kan få genom ett femte jobbskatteavdrag?

Herr talman! Om vi återgår till Pia Nilssons fråga om jobbskatteavdrag och långtidsarbetslösheten finns det, som jag nämnde, en konsensus om att jobbskatteavdraget ger fler jobb, mellan 70 00 och 120 000. Som jag också nämnde har Socialdemokraterna i denna kammare accepterat de fyra första jobbskatteavdragen. Pia Nilsson frågar hur många fler jobb det femte jobbskatteavdraget ger. Finanspolitiska rådet bedömer att det femte jobbskatteavdraget leder till ca 15 000 fler årsarbeten. Eva-Lena Jansson, det är jättebra att du kan konstatera att vi alla fyller år en gång om året, men det vore bättre att ta del av alla rapporter om jobbskatteavdraget från Riksbanken, Finanspolitiska rådet och Konjunkturinstitutet. Som sagt bedömer Finanspolitiska rådet att det blir 15 000 fler årsarbeten med det femte jobbskatteavdraget. Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet bedömer också andra saker i regeringens jobbpolitik. Till exempel har RUT-avdraget positiva jobbeffekter. Det som är oroande är just att Socialdemokraterna väljer att inte se dessa positiva effekter utan vill backa bandet och föra en bidragspolitik.

Herr talman! Det pratas om att vart femte rekryteringsförsök misslyckas, och vi får höra att det finns 80 000 lågt hängande frukter. Har ni hängt med i hur sammansättningen av gruppen arbetslösa har förändrats med tiden? Det finns inga lågt hängande frukter kvar. I Arbetsförmedlingens statistik kan vi se att 60 procent av alla i arbetslöshet är sådana som kan räknas till utsatta grupper, alltså att de inte har tillräckligt mycket utbildning och så vidare. Svaret på det från Socialdemokraterna är arbetsmarknadspolitiska utbildningar. Ja, men de 80 000 jobben handlar om ingenjörer, läkare och andra högspecialiserade jobb. Att säga att en person som varit i arbetslöshet, kanske inte bara i två år utan ända sedan ni förtidspensionerade personen, ska bli ingenjör låter inte rimligt. Att påstå att det finns 80 000 lågt hängande flykter är världens största lögn! Det talas om arbetslösheten bland ungdomar och det är väldigt mycket tal om arbetslösheten i Pia Nilssons hemlän. Man märker att det är nomineringsperiod. År 2006 var arbetslösheten 16,1 procent bland ungdomar mellan 16 och 24 år. Det kan man tycka är högt, men 2006 tyckte Socialdemokraterna att det var en bra siffra. I dag, när det inte är brinnande högkonjunktur, när vi har gått igenom en kris och när borgarna, som ni säger, har slagit sönder samhället - ja, då är arbetslösheten för ungdomar lägre! Den är 15,3 procent enligt Statistiska centralbyrån. Er Bagdad Bob-beskrivning av Sverige håller inte! När siffrorna synas och det inte bara handlar om mål och visioner stämmer inte er verklighetsbeskrivning.

Herr talman! Ibland är det intressant att lyssna på ens politiska motståndare. Jag kunde inte låta bli att småle. Hanif Bali ville inte svara på min fråga om hur han såg på detta med generell välfärd och de inkomstförsäkringar som vi har. Han tycker uppenbarligen att de som betalar in till inkomstförsäkringar ska ha olika ersättning beroende på vad de tjänar, inte utifrån att de ska ha inkomsttrygghet, som ju är tanken bakom försäkringen. Då förstår jag faktiskt varför man försämrar detta. Hanif Bali gillar ju inte Socialdemokraterna och tror inte riktigt på vad vi säger. Men han kanske gillar SCB och AKU-siffror. Där mäter man sysselsättningsgraden. Jag konstaterar att inte ens de siffrorna har Hanif Bali rätt om. Han måste börja läsa på statistiken. Sysselsättningsgraden är lägre nu än den var när Socialdemokraterna styrde 2006. Sedan tog det ungefär två år innan Anders Borgs politik började bita, precis som man sade, och då steg arbetslösheten ännu mer. Sedan är vi inte ensamma i världen. Det pågår en kris i hela världen. Men man kan fundera på hur det kommer sig att Sverige har så svårt att komma ur krisen i förhållande till jämförbara länder. Det är ju detta som Pia Nilsson försöker beskriva. Sedan tycker vi att det är viktigt att människor som har svårt att få jobb ska kunna få den utbildning de behöver för att få jobb. Vi tycker också att de som har kort väg till arbete ska kunna få den hjälpen och det stödet via Arbetsförmedlingen eftersom det finns företag som inte hittar personer trots att det finns de som med mycket små steg skulle kunna komma i väg och få ett arbete. Hanif Bali, läs på statistiken! Du har fel här med.
Herr talman! Pia Nilssons interpellation handlar om både jobbskatteavdrag och långtidsarbetslöshet. Allt detta hänger ihop. Som jag sade i min inledning är det inte en slump att över 200 000 fler är sysselsatta i dag än 2006 trots krisen. Jobben växte inte till i början av 2000-talet, men nu har de gjort det trots en kris. Hur ska då de långtidsarbetslösa i Västmanland komma i arbete? Jo, genom att jobben fortsätter att växa till, att vi fortsätter att driva en politik där vi satsar på infrastruktur och forskning och förenklar för småföretag - helt enkelt att vi driver en aktiv tillväxtpolitik som förbättrar förutsättningarna för att få arbete. Då kan de också komma dem till del som står längre bort. De personerna måste också rustas och matchas. Det finns arbetsmarknadsutbildningar. Det finns gott om möjligheter att i det ordinarie utbildningssystemet omskola sig och plugga. Det finns goda möjligheter runt om i Sverige att studera vidare. Vilka verktyg har vi? Pia Nilsson efterlyser dem. Ja, det finns många verktyg. Vi har utbildningssystemet, såklart, men också det särskilda anställningsstödet, som vi nu förlänger till två år. Att en person som är långtidsarbetslös har ett stöd med sig som är så mycket som 85 procent av lönekostnaden är ett fantastiskt verktyg. Men utmaningen i Västmanland är, som på alla andra ställen i Sverige, att arbetsgivare också måste öppna dörren för de personer som står längre bort. Men den politik som vi nu för, som är tillväxtvänlig och som gör att jobben växer till, är också viktig för att, som jag sade, de långtidsarbetslösa och de unga i Västmanland ska få arbete. När vi ser att fler unga nu får jobb svarar Socialdemokraterna i budgeten för nästa år med att tredubbla de sociala avgifterna för unga. När vi sänker trösklarna in till arbetsmarknaden svarar Socialdemokraterna med fördubblad restaurangmoms, trots att det är många som får sitt första jobb i den branschen. När Sverige behöver fler företag som anställer och växer i hela landet svarar Socialdemokraterna med exempelvis lastbilsskatt. Socialdemokraternas politik, som är företagsovänlig, vill jag säga, och där man gör höjningar i transfereringssystemen, leder till att ca 80 000 jobb försvinner. Därför tycker jag att det är märkligt att Pia Nilsson, som många andra socialdemokrater här i riksdagens kammare, efterlyser och talar om att jobben ska bli fler. Men man lägger förslag, på förslag i Sveriges riksdag som faktiskt gör att jobb slås ut.

Herr talman! Vi kan konstatera: På åtgärdsfronten intet nytt. Det finns inga förslag för att råda bot på långtidsarbetslösheten. Det är 70 000 personer som har varit arbetslösa i mer än två år. Här står arbetsmarknadsministern och menar på att vi har en arbetsfientlig politik som inte skapar några nya jobb. Hur kan man stå och säga det när man som arbetsmarknadsminister inte gör någonting åt det faktum som råder i dag? Det är regeringens och Elisabeth Svantessons ansvar att faktiskt se de här 70 000 personerna och de 6 000 som finns i mitt län, som har varit arbetslösa i mer än två år. Ni sänker trösklar, påstår Elisabeth Svantesson. Men det hjälper uppenbarligen inte. Det är någonting annat som måste in. Det finns, enligt riksdagens utredningstjänst, 80 000 jobb att fånga relativt snabbt. Och det handlar inte bara om hjärnkirurger eller ingenjörer. Det handlar faktiskt också om lastbilsmekaniker och kockar. Det här måste åtgärdas i form av utbildningsinsatser. Jag är förvånad över att Elisabeth Svantesson inte använder sig av det. Det borde faktiskt ligga i regeringens intresse. Det är ett slöseri att 70 000 människor ska vakna upp varje morgon till ännu en dag av arbetslöshet. Man har rätt att få framtidshopp, och då behöver vi göra olika typer av insatser, självklart. Men det är framför allt en helt annan inriktning på jobbpolitiken som behövs. Den har jag efterlyst. Det kommer liksom ingenting. Det är inga konkreta åtgärder från arbetsmarknadsministern. Det är ingenting om hur man tänker komma till rätta med att merparten av de långtidsarbetslösa saknar gymnasiekompetens. Det är ingenting om att regeringen drar ned på antalet högskoleplatser, som också skulle kunna hjälpa till. Det finns mycket att göra, men då krävs det en ny regering.
Herr talman! Tack, Pia Nilsson, för interpellationen och den här debatten! Jag menar att det inte är en slump att 200 000 fler har ett jobb att gå till. Jobben har framför allt vuxit fram i den privata sektorn. Det är bara genom en politik som gör att jobben växer till som även de långtidsarbetslösa kan ha ett jobb att gå till. Och de personer som behöver rustas och matchas ska få de insatser som de behöver. Men det går inte att klumpa ihop gruppen långtidsarbetslösa. Det är ingen homogen grupp. Det de har gemensamt är att de har varit ifrån arbetsmarknaden alldeles för länge. En del av dem kan motiveras att läsa vidare, som vi till exempel gör med de unga arbetslösa. Det är studiemotiverande insatser för att de ska sätta sig i skolbänken igen och läsa klart gymnasiet. Vi tror att man ska motivera unga tillbaka. Socialdemokraterna har förslag om att man i stället ska tvinga dem. Men grunden är att unga behöver läsa klart gymnasiet. Där delar jag Pia Nilssons inställning. I grund och botten handlar detta, herr talman, om att jobben inte växer till på Arbetsförmedlingen. De växer inte till i utbildningssystemet. De växer till ute hos arbetsgivare och hos företag som faktiskt kan växa trots en ganska tuff situation i ekonomin. Vi har då en uppgift i arbetsmarknadspolitiken, som vi har sagt gång på gång. Socialdemokraterna vill gärna sprida en bild av att vi inte har nya förslag. Men varje år lägger vi här i Sveriges riksdag fram förslag som gör att jobben växer till. Varje år lägger vi här i Sveriges riksdag fram förslag som underlättar för människor att komma närmare arbetsmarknaden. Det handlar om dem som tycker att det har varit tufft i krisen eftersom de har konkurrerats bort av andra personer som står närmare. Jag tänker på de olika stöd som finns och på det utbildningssystem som vi har. Det är också så, herr talman, om jag ska döda en myt till, att det är över 40 000 fler högskoleplatser i dag än vad det var 2006. Det finns goda möjligheter att studera. Det finns goda möjligheter att utbilda sig i Sverige. Arbetsmarknadspolitiken kan göra en del, men i grund och botten handlar det om att jobben måste fortsätta att växa till för att de som står allra längst bort också ska få ta del av de jobb som växer fram.